Fru talman! Jag är medveten om att riksdagen har fattat det beslutet, men jag menade att om man inte bara ser detta rent, som man säger, företagsekonomiskt utan ser vad det innebär totalt för landet i fråga om miljöeffekter, trafiksäkerhet och annat, borde man ju inte minst från kommunikationsministerns sida ha litet åsikter om att det som nu håller på att ske är fel och vara beredd att försöka vidta åtgärder. Det kan handla t.ex. om att ge SJ särskilda möjligheter att ge rabatter och annat. Vi borde vara ense om att det är betydligt bättre för de värnpliktiga att åka tåg än att åka buss. Det gäller att komma till rätta med problemet så att det inte blir en fortsättning på det prov man nu påbörjat.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om det är SSAB:s ägares uttryckliga vilja som genomförs av dess koncernstyrelse när 2 200 jobb skärs bort inom företaget, samt vilka nya arbetsuppgifter som skall erbjudas de arbetslösa. Det förslag till strukturplan som ledningen för SSAB utarbetat syftar till att få ett starkt och konkurrenskraftigt företag inför 1990-talet. Ägarna skall inte godkänna planen. Styrelsen har ägarnas uppdrag att sköta företaget på ett sätt som innebär att företaget kan överleva på lång sikt. MBL-förhandlingarna angående strukturplanen avslutades i går utom vad gäller SSAB i Luleå. Förhandlingar om trygghetsfrågorna har ännu inte påbörjats. Regeringen är fast besluten att göra allt för att hjälpa de människor och regioner, som kommer att drabbas av neddragningarna vid SSAB.

Fru talman! Jag får tacka industriministern för svaret på frågan. Den kanske kunde ha ställts under SSAB-debatten; i så fall hade vi haft saken undanstökad. Nu har i alla fall industriministern med klarhet sagt att det är ägarnas uppdrag som denna styrelse har. Därmed har han också sagt att det är regeringen som har tillsatt en ny styrelse, vilket medfört börsintroduktion och att 2 200 jobb försvinner i gruvorna i Grängesberg och Dannemora, i Morgan-verket och elektrostålverket i Domnarvets järnverk och frivalsverket i Luleå. Därmed får man också konstatera att regeringen satt planlösheten i system. Det är detta frågan egentligen gäller. Regeringen har tagit initiativ för mer än fem månader sedan, men ännu inte gett arbetarna och regionen något besked om vad man egentligen skall göra med regionen. Några statsråd har anmält att det i nästa vecka kan komma svar från regeringen huruvida gruvan i Grängesberg skall få fem års respit eller kortare, om de arbetande skall få arbetsmarknadsutbildning och därmed flyttning eller om några andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall vidtas. Därmed har regeringens handlande, som jag sagt tidigare, blivit en politisk terror mot befolkningen. Den oro som nu finns inom företagen och i omgivningen är oerhört stor. Man är bitter mot regeringen, när den nu äntligen, som jag tycker, tar bladet från munnen och säger: Det är vi som har ansvaret för detta — men vi har ingenting att erbjuda! Jag vill också ta tillfället i akt att konstatera att lönsamhetskraven består. Industriministerns frånvaro i SSAB-debatten bidrar också till osäkerheten om huruvida lönsamhetskraven i SSAB skulle vara annorlunda.
Fru talman! Låt mig först tillbakavisa att strukturplanen skulle ha något med börsintroduktionen att göra. Låt mig också tillbakavisa påståendet att regeringen inte avser att göra några insatser för de människor och regioner som drabbas. Men, fru talman, vissa människor, däribland Lars-Ove Hagberg, gör det lätt för sig. Det enda de gör är att kräva och anklaga. Jag har aldrig under mina många frågestunder här i riksdagen med Lars-Ove Hagberg hört honom föra fram ett enda konkret förslag. Han är en av dem som helt bortser från sjunkande stålpriser, sjunkande malmpriser, sjunkande dollarkurser och minskad efterfrågan på stål och malm. Detta är rena obetydligheter för somliga inkl. Lars-Ove Hagberg. Men vi kan ju inte äta upp det stål vi producerar och den malm vi bryter, även om somliga är mycket stora i mun. Dessa människor gör företagandet till den enklaste sak i världen. De anser bara att ägaren är dålig, för passiv eller gömmer sig och att företagsledningen är usel. Varför inte pröva på att ta över, äga och driva en gruva eller ett stålverk? Jag kan säga till Lars-Ove Hagberg att den som vill köpa skall få bra villkor och en rejäl slant med på färden. Det går inte att bortse från att det är stålkris i hela världen. Ingen ljusning är i sikte på den internationella stålmarknaden enligt OECD, som förra veckan offentliggjorde beräkningar som pekar på en mycket stor överkapacitet när det gäller stål. I detta läge gäller det att vi rustar upp svenska stålföretag och ser till att de investerar så att de blir konkurrenskraftiga. Det är detta som SSAB vill göra, men det verkar Lars-Ove Hagberg totalt bortse från.
Fru talman! Det var mycket stora ord av en industriminister som har planlösheten som målsättning när han i dag ställer 2 200 arbetare i ovisshet om vad som skall hända. Vad jag under lång tid har föreslagit industriministern när det är kris är att regeringen skall ta till samhällsekonomin och inte öka lönsamhetskraven för att på det sättet rädda så många jobb som möjligt. Det har varit receptet. Men det har inte industriministern lyssnat på. Somliga, herr industriminister, det är de fackliga företrädarna. Vpk:s förslag här i riksdagen är grundat på de fackliga företrädarnas förslag. Det är en mycket stor oförskämdhet av industriministern att säga att de har stor mun som de kan äta med. De vill ha sina jobb och ett besked av landets industriminister om vad som gäller framöver. Men det beskedet kan industriministern inte ge på fem månader. Detta är den politiska skandalen.
Fru talman! Jag syftade inte på ståloch malmarbetarna i Dalarna, utan jag syftade faktiskt på herr Hagberg. Men att göra insatser i Dalarna har inte precis underlättats av vpk:s och Lars-Ove Hagbergs agerande när det gäller regionalpolitiken. Jag har förstått att Lars-Ove Hagberg för vpk:s del är hjärnan bakom beslutet i arbetsmarknadsutskottet. Han har blivit ordentligt lurad av de borgerliga. Han har gjort sitt eget hemlän och Borlänge en björntjänst när han medverkat till att minska regeringens möjligheter att vidta långsiktiga åtgärder. Länsanslagen ökar. Ja, det gör de. Och det kommer att regna pengar över de län som i dag inte är i behov av högre länsanslag, medan de behövande i t.ex. Kopparberg kommer att få mindre pengar efter Lars-Ove Hagbergs inhopp. Och inte är det någon lysande bravad som Lars-Ove Hagberg utfört för människorna i Borlänge, utan människorna i Borlänge och Dalarna kommer att få sätta sin tillit till den socialdemokratiska regeringen när det gäller regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Fru talman! Industriministern riktar sig till mig, men eftersom mitt agerande grundar sig på de fackliga företrädarnas information och kunskap slår det vidare än så, herr industriminister. Beträffande länsanslagen är det litet patetiskt att industriministern gör uppvaktningar just i min kommun Borlänge och i Ludvika och Smedjebacken om stöd i miljardklassen samtidigt som han nu i riksdagen ondgör sig över ett anslag under tre år på 300 milj.kr. När nu riksdagen den 21 maj kommer att beställa mer pengar till infrastrukturella insatser får vi se om regeringen ställer upp eller inte. Men det gäller alltså inte min person, herr industriminister, utan regeringens politik, som i detta avseende sviker de arbetande i SSAB. Intill dags datum har regeringen inte ett besked att ge dem som skall ställas på bar backe. Detta är fortfarande den politiska skandalen.
Fru talman! Faktum är, herr Hagberg, att man genom överenskommelsen med de borgerliga partierna om regionalpolitiken totalt minskar det regionalpolitiska anslaget. Det tycks inte alls bekymra Hagberg, inte ett dugg, utan det är partitaktiskt motiverat. Jag läser ett och annat av vad Hagberg säger ute i bygderna och skriver i spalterna. Han har verkligen medverkat till att sprida missinformation och skrämma upp de anställda i regionerna. Man får nästan intrycket att alla neddragningar i SSAB skall ske redan i sommar, när den avvecklingsperiod som diskuterats i MBL-förhandlingar rör sig om två till tre år och i några fall ännu längre. Jag känner inte till någon omstruktureringsfråga i vårt land där man har haft en så lång omställningsperiod som det här är fråga om. Men Hagberg och vissa massmedia har fått det till att framstå som att neddragningarna redan skall ske i sommar, när vissa åtgärder verkligen sätts in först om flera år.
Fru talman! Jag har inte talat om år, jag har uttryckt mig om stålrörelsen SSAB. Jag har tolkat industriministerns svar så, att han inte har några svar alls till de arbetande. Jag tror att industriministern och regeringen nonchalerar den oro som en arbetare känner som befinner sig i en region eller inom en näring med hot att förlora sitt jobb. Man kan inte handskas med dessa människor hur som helst. Men regeringen ger dem inga besked. Man för en politik som gör att jobb försvinner. Man har ingenting i beredskap. Den gamla hederliga principen inom arbetarrörelsen borde naturligtvis gälla, att man innan man lägger ner arbeten ser till att det finns nya. Att efterleva denna princip har i varje fall landets industriminister inte bidragit till. Han försökte här blanda bort korten när det gäller hans egen roll. Men både som ägare till SSAB och som industriminister gör han platt intet för närvarande.
Fru talman! Jag förstår mycket väl att Hagberg inte vill ta en diskussion om regionalpolitiken. Jag tror att han har börjat få litet kalla fötter när han skall förklara för människorna i sitt hemlän att han har medverkat till en överenskommelse som innebär minskat anslag till regionalpolitiken och mindre möjligheter att sätta in åtgärder. Så enkelt är det. Dessutom fortsätter Hagberg här att skrämma upp och missinformera människor som berörs av strukturomvandlingen. Det tycker jag är allvarligt av en ledamot av riksdagen att både ute på fältet och i riksdagen fortsätta med den skrämselpropagandan, som bara har partipolitiska undertoner. Denna regering har i Uddevalla, i Malmö och på tiotals orter runt om i landet visat att det verkligen görs stora regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska insatser för att hjälpa regionerna och de människor som berörs av strukturomvandlingen. Vi har gett ett stabilt och säkert löfte till människorna i Kopparberg och på andra SSAB-orter att vi skall ställa upp för dem och göra allt för att hjälpa dem framöver.
Fru talman! De fackligt ansvariga i Domnarvets Jernverk, av vilka de flesta har samma partibeteckning som industriministern, säger i dag att ett tåg, med Björn Wahlström i spetsen, har kört över dem och att det är regeringen som har skickat det dit. Man säger också att MBL är som en pärm utan innehåll. Jag undrar vem det är som skrämmer. Industriministern anklagar mig för att skrämma, men han slår väldigt brett mot den arbetarrörelse som känner oro. Han tar inte den oron på allvar. Sedan till länsanslagen, herr industriminister. En uppräkning på 200 milj. industriministern ge på tre år för infrastrukturinsatser. Och bara tre kommuner begär en miljard! Vad är detta? Och riksdagen kommer den 21 maj att begära mer. Då är det upp till regeringens och industriministerns vilja. Men kanske är det så beträffande de 300 miljonerna att man inte ville satsa något mer på infrastrukturen.

Fru talman! Gunnel Jonäng har frågat mig om jag - med anledning av arbetsmarknadsutskottets, som hon uttrycker det, positiva skrivningar om infrastrukturella satsningar — är beredd att med det snaraste lägga fram förslag om ett paket med regionalpolitiska insatser till Gävleborgs län. Frågan är föranledd av att de borgerliga partierna och vänsterpartiet kommunisterna i arbetsmarknadsutskottet har beslutat gå emot det av regeringen föreslagna nya anslaget för kompetensutveckling och infrastrukturella åtgärder i regionalpolitiskt prioriterade regioner. Om det blir riksdagens beslut kommer det programarbete för särskilda insatser i Norrlands inland och andra särskilt utsatta regioner som påbörjats inom regeringskansliet — med utgångspunkt från att de föreslagna medlen skulle finnas tillgängliga att användas från den 1 juli i år — naturligtvis att påverkas och försenas. Detta gäller även för insatser i Gävleborgs län. Jag kan inte hålla med Gunnel Jonäng om att majoritetsskrivningarna i utskottets betänkande är positiva — tvärtom. Även om länsanslaget kommer att öka tillhör Gävleborgs län de län som förlorar på de borgerligas och vpk:s överenskommelse. Den innebär dessutom att anslagen totalt för regionalpolitiken kommer att minska nästa budgetår, vilket naturligtvis är mycket allvarligt. Uteblivet centralt anslag och minskade anslag totalt för regionalpolitiken minskar givetvis utrymmet för regionalpolitiska insatser, vilket regeringen beklagar.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på frågan. Jag blev oroad när jag läste i tidningarna om industriministerns uttalande att lägga insatserna åt sidan när industriministern inte fick igenom sina regionalpolitiska förslag i arbetsmarknadsutskottet. Vi i Gävleborgs län behöver verkligen stöd. Vi kämpar en hård kamp för vår framtid. Detta behövs, för vårt län har år efter år den näst högsta arbetslösheten i landet, och år efter år minskar länet sin befolkning mest av alla län i landet. Vi har mycket positivt att falla tillbaka på i vårt län, men vi behöver också regeringens stöd. I januari i fjol skrev jag en omfattande motion om länet och begärde ett X-paket. Den frågan har senare tagits upp av socialdemokraterna i länsstyrelsen, och länsstyrelsen har på ett utomordentligt sätt arbetat fram ett förslag till ett X-paket, vilket industriministern känner till väl. När nu oppositionen ökar anslagen till regionalpolitiken, dels genom större länsanslag, dels genom att öppna för pengar till infrastrukturella åtgärder, utgår jag ifrån att Gävleborgs län äntligen får sin chans. Länet behöver, som jag sade, ökade anslag, och när nu industriministern t.o.m. kommer att erbjudas mer pengar av riksdagen är det, som jag ser det, statsrådets skyldighet att lägga fram förslag om pengar till olika projekt. Framför allt är detta naturligtvis en enastående möjlighet för industriministern att åstadkomma mycket positivt i länet och att över huvud taget medverka till en bättre regional balans. Att vi i länet skulle kunna förlora på att ökade regionalpolitiska satsningar görs är en orimlighet. Industriministerns svar kan bara tolkas på ett sätt: industriministern vill inte medverka till en bättre regional balans ute i våra län. När industriministern säger att anslagen minskar totalt är det fel — det inser alla som läser arbetsmarknadsutskottets betänkande.
Fru talman! Nej, Gunnel Jonäng, det är inte fel. En sådan tabell står att läsa i utskottsbetänkandet. Det är 100 milj.kr. mindre i de borgerligas och vpk:s majoritetsskrivning beträffande regionalpolitiken. Dessutom är det 300 miljoner anvisade för nästa budgetår, för det centrala anslag som de borgerliga och vpk nu säger nej till. Jag kan inte tolka Gunnel Jonängs i och för sig balanserade inlägg på annat sätt än att hon i likhet med Lars-Ove Hagberg nu börjar få kalla fötter och börjar bli rädd för vad hennes parti har ställt till med i arbetsmarknadsutskottet. Kanske hon börjar inse att hennes partikamrat Börje Hörnlund ännu en gång har fixat en uppgörelse som blir besvärande för centerpartiet. Det kan inte vara roligt att behöva försvara en nedskärning av regionalpolitiken, en nedskärning som dessutom tydligen har skett på centerpartiets initiativ. Jag kan bara säga som en vädjan till Gunnel Jonäng: Det är inte för sent att ångra sig och agera. Var med och fäll utskottsmajoritetens olyckliga beslut och ställ upp för regionalpolitiken när vi diskuterar den den 21 maj!
Fru talman! En minskning av de regionalpolitiska anslagen under nästa budgetår kan endast ske under en förutsättning, nämligen att industriministern inte ställer upp. Alla som läser betänkandet kan konstatera att det står att utskottet räknar med att det kan komma att behövas större belopp än de 300 milj.kr. som industriministern talar om. Regeringen bör, står det, med det snaraste återkomma till riksdagen. Dessutom höjs alltså länsanslagen med 200 milj.kr. Vi räknar med att detta kommer att ske under tre år, för jag tror inte att regeringen är så snål att den minskar länsanslagen till kommande budgetår.
Fru talman! Nu hänger jag inte riktigt med — det är möjligt att vi har olika utgångspunkter i våra matematiska övningar. Jag tillämpar den princip som jag har lärt mig i skolan att lägga ihop de olika anslagen. Då kommer jag faktiskt till att de borgerliga och vpk minskar anslagen till regionalpolitiken med totalt 100 milj.kr. Så säger Gunnel Jonäng: Industriministern måste ställa upp för regionalpolitiken. Det är ju det jag har gjort genom att lägga fram ett förslag om ett särskilt anslag på 300 milj.kr. för nästa budgetår. Men det säger de borgerliga och vpk nej till. Om Gunnel Jonäng har ändrat sig och tycker att industriministern och regeringen skall ha pengar för att satsa bl.a. i Gävleborgs län, var då med den 21 maj och säg nej till utskottsmajoritetens skrivning och säg ja till anslaget på 300 milj.kr. Säg nej till en minskning av regionalpolitiken! Jag förstår inte riktigt hur Gunnel Jonäng kan komma till en annan slutsats än denna.
Fru talman! Varför skulle jag säga nej till någonting som jag anser är bättre för mitt län? Den skrivning som utskottsmajoriteten gör innebär mera pengar bl.a. till Gävleborgs län. Jag kan inte gå emot det, och jag skulle vilja se de riksdagsmän som kan gå emot det förslaget när den dagen kommer.
Fru talman! Jag skall gärna vid något tillfälle gå igenom situationen i Gävleborgs län med fru Jonäng och redogöra för det arbete som vi håller på med där. Det är faktiskt så att de borgerligas och vpk:s förslag innebär att Gävleborgs län kommer att tillhöra de förlorande länen. Stockholms län däremot kommer att vinna på de borgerligas och vpk:s förslag. Länsanslagen kommer nämligen att regna över alla län. Jag har dock en viss kunskap om situationen i landet, och jag hävdar att vissa län inte behöver ökningar av länsanslagen. Men det kommer de att få till följd av de borgerligas och vpk:s agerande. Och det går ut över de län som behöver anslagen, bl.a. Gunnel Jonängs Gävleborgs län. Det går inte att bortförklara att ni svarar för en minskning av regionalpolitiken, och det är allvarligt.
Fru talman! Jag beklagar att industriministern både räknar fel och läser dåligt. Om man räknar rätt och läser vad som står måste man inse att utskottsmajoritetens förslag innebär en ökad regionalpolitisk satsning. Industriministern sade att en del av anslagen kommer att gå till överhettade regioner. Det står tydligt i utskottsbetänkandet — jag måste be industriministern att läsa det! — att den föreslagna nivån på anslaget skall göra det möjligt att ta nya initiativ för att vända utvecklingen i utsatta län och regioner, dvs. bl.a. främst skogslänen. Jag menar att detta är uttryckt på ett tydligt språk. Man måste både läsa och räkna. Då ser man att det blir en ökad regionalpolitisk satsning. Jag kan bara hoppas att industriministern tar den chans som ni har fått att göra en ökad satsning också för Gävleborgs län.
Fru talman! Om Gunnel Jonäng inte vill tro på mig, så fråga utskottets ordförande, som befinner sig i kammaren, eller fråga arbetsmarknadsutskottets kansli! Såvitt jag kan räkna är 2 025,2 miljoner mer än 1 925,2 miljoner, som föreslås i de borgerligas och vpk:s reservation. Det innebär att ni minskar regionalpolitiken totalt. Jag förstår inte hur 1,9 miljarder helt plötsligt kan bli mer än 2,025 miljarder.
Fru talman! Tack för rådet, men jag behöver inte utskottsordförandens hjälp för att läsa. Jag kan faktiskt läsa själv, och jag förstår vad jag läser. Det står mycket klart i betänkandet att det kommer att behövas större belopp än de 300 milj.kr. som industriministern föreslår. ”Större belopp” måste vara mer än 300 milj.kr. Vad som fordras är — och det är tydligen där problemet ligger — att industriministern skall komma med förslag till riksdagen på olika projekt. Då kan det bli mer än 300 milj.kr. På annat sätt kan man inte tolka utskottets betänkande. Jag är glad för majoritetsskrivningen.
Fru talman! Nu blir Gunnel Jonängs argumentation möjligen ännu underligare. Nu är helt plötsligt O kr. mer än 300 milj.kr. Hur i all världen kan det bli det? Regeringen föreslår 300 miljoner till infrastrukturella åtgärder. Det säger de borgerliga och vpk nej till. Men visst skulle väl 300 milj.kr. få stor effekt i Norrlands inland och i Gävleborgs län för infrastrukturella åtgärder! Det säger man nej till, och i stället blir det 0 miljoner. i den kolumnen. Hur i all världen kan Gunnel Jonäng plötsligt få O miljoner till att vara ett bättre regionalpolitiskt anslag än 300 milj.kr.?
Fru talman! Jag har verkligen, industriministern, ett ansvar för det län som jag bor i. Det har jag haft under lång tid och kommer att ha det i fortsättningen också. Jag upplever fortfarande att med den majoritetsskrivning som finns i betänkandet är detta positivt. Men det är fråga om industriministerns vilja att förverkliga de här projekten och se till att det kommer förslag från regeringen på olika projekt, så att vi kan få de pengar vi behöver, bl.a. för X-paketet.
Fru talman! Det är inte fråga om industriministerns ansvar — regeringen har visat att vi är beredda att ta ansvar i regionerna. Här är det mer fråga om att jag är nyfiken på hur Gunnel Jonäng på hemmaplan skall förklara för människorna i Gävleborgs län hur 0 miljoner är mer än 300 miljoner och 1,9 miljarder är mer än 2,025 miljarder.
Fru talman! Det går inte att bara räkna, man måste läsa vad som är skrivet också. Det är faktiskt nödvändigt. När man räknar och när man läser, kommer man fram till att detta är en bättre regionalpolitisk satsning. Vi får en ökning. Jag räknar med 600 milj.kr. på tre år i ökade länsanslag, vilket är jättebra. Vi får genom utskottets skrivning möjligheter till ökade infrastrukturella satsningar. Man måste visa litet hederlighet, när man läser och studerar arbetsmarknadsutskottets betänkande. Då kan jag inte förstå att man kan komma till någon annan slutsats än jag har gjort.

Fru talman! Jag vill tacka bostadsministern för det utförliga svaret, men jag beklagar samtidigt att bostadsministern inte är villig att redan nu gå Hyresgästföreningen i Dalarna till mötes och upphäva förhandlingsmonopolet för hyresgästföreningen. Ordföranden i Dalaföreningen reagerar starkt mot att det finns ”lagar som tvingar oss att sköta hyresförhandlingarna för alla hyresgäster”. Han anför också — som bostadsministern citerade — att det inte är rätt att de som inte är med i hyresgästföreningen skall åka snålskjuts på dem som är med. Bostadsministern sade att den lag som kom till 1978 grundade sig på den ordning som hade uppstått på frivillighetens väg. Det tycker jag är ganska märkligt, med tanke på att jag så ofta får brev och telefonsamtal från hyresgäster som är missnöjda med nuvarande ordning. De vill inte ha den här ordningen, utan de vill gärna förhandla för sig själva. De tycker också att den avgift de skall betala för förhandlingsordningen, och även för boinflytande och fritidsverksamhet, inte är tillfredsställande. De vill ha en ökad frihet när det gäller att verka som hyresgäster. Jag har tittat litet grand i en forskningsrapport om just förhandlingssystemet. Där sägs det att hyreslagstiftningen till stor del är tvingande för hyresgästerna. Jag vill därför fråga bostadsministern om det inte är dags att bryta monopolet, att börja avreglera bostadsmarknaden innan den totalt havererar.

Fru talman! Jag vill säga till bostadsministern att jag inte har begärt någon särlagstiftning för Dalarna. Jag tycker dock att det initiativ som har tagits kan vara värt att anamma när det gäller att gå vidare med detta arbete. Jag kan hålla med bostadsministern om att vi har en god bostadsstandard i vårt land. Men vi har också en sådan stark reglering av bostadsmarknaden att denna faktiskt har blivit väldigt stel och orörlig, och det är inte bra. Vidare är jag litet förvånad över att bostadsministern berömmer sig så mycket av att bostadsmarknaden fungerar bra. Vi kan ju bara titta på förhållandena i Stockholm. Jag kan således inte instämma i talet om att vi har en väl fungerande bostadsmarknad.

Fru talman! Jag tackar bostadsministern för det löftet. Jag tror nämligen att många hyresgäster skulle vara utomordentligt glada om de slapp hyresgästmonopolet, som man rent allmänt säger. Bostadsministern påstår att det inte är fråga om något monopol. Men som det hela fungerar har det faktiskt blivit ett monopol. Jag tar dock bostadsministern på allvar och hoppas således att det skall bli en förändring. Det kan jag då meddela nästa gång hyresgäster tar kontakt med mig för att uttrycka sitt missnöje.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag råkade nyligen bli vittne till en häftig och mycket dramatisk radhusbrand. När en lägenhet övertändes ringde man till brandkåren, som inte fanns så långt borta. Innan den kom fram var tre lägenheter övertända, och innan släckningsarbetet var klart var fem lägenheter ganska svårt skadade. I svaret hänvisar bostadsministern till den utredning som nu har lagts fram av Brandförsvarsföreningen och där rekommendationer om åtgärder har utfärdats till fastighetsägarna. Problemet är att det alltså är helt upp till den enskilde fastighetsägaren om åtgärder skall vidtas eller inte. Ibland är det bostadsrättsföreningar, ibland hyresvärdar — i de fall där radhusen är i hyreslägenhetsform — och ibland friköpta radhus i ett område, som i det fall jag var med om. Det blir då ganska svårt att få till stånd de frivilliga insatserna. Det är naturligtvis tacknämligt om kommunen och brandförsvaret gemensamt går ut med informationsinsatser, men de har väldigt litet att komma med både när det gäller påtryckningar och när det gäller att locka. Den andra frågan är hur försäkringsbolagen ställer sig. Jag har fått upplysning om att denna fråga inte har hög prioritet bland försäkringsbolagen, mycket därför att det hittills inte har inträffat några allvarliga personskador och därför att försäkringsbolagen inte heller har varit beredda att sänka premierna, dvs. ge en belöning för ombyggnadsinsatser. Jag vill ställa frågan till bostadsministern: Skulle det vara möjligt för departementet att ta initiativ till överläggningar med försäkringsbolagen för att stimulera dem att överväga möjligheterna att ge vissa premier till fastighetsägarna?

Fru talman! Jag vill tacka bostadsministern för det svaret, som jag tycker var mycket positivt. Jag tror att det är helt nödvändigt att fastighetsägarna om de gör en sådan här insats ändå får en viss belöning i form av en lägre försäkringsavgift efteråt. Det borde vara ett intresse för försäkringsbolagen. De borde känna ansvar för att prioritera sådana sänkningar. När dessa skador har inträffat medför det kostnader för tre parter. För det första drabbas försäkringsbolagen. För det andra berörs kommunerna — som gör stora insatser för brandskyddet. Det var otäckt att se vilka fruktansvärt svåra förhållanden brandmännen arbetar under i dessa sammanhang. För det tredje drabbas naturligtvis också — och kanske i första hand — den enskilda människan, som kan förlora precis allt. Det skedde i ett fall, där bara byxor och skjorta fanns kvar. Jag vill tacka för svaret.

Fru talman! Ingela Gardner har frågat mig huruvida skolöverstyrelsens beslut om avveckling av vissa specialkurser med anledning av riksdagens beslut om minskning av lilla ramen kommer att föranleda några åtgärder från regeringens sida. Enligt Ingela Gardner innebär skolöverstyrelsens beslut dels att indragningen kommer för snabbt, dels att den avser utbildningar där över 90 26 av de studerande är kvinnor och att huvuddelen är kurser inom vårdområdet. När det gäller tiden för genomförandet konstaterar jag, liksom Ingela Gardner, att utbildningsutskottet förordade en långsammare avvecklingstakt. Att märka är dock att när utskottet förordade ett långsammare genomförande så var det i jämförelse med en minskning med 4 000 platser redan till läsåret 1987 88 bara 1 000 platser. Så till den stora andelen kvinnliga sökande till de kurser som inte längre skall anordnas med statsbidrag. Jag vill betona det sista, därför att det är det som riksdagen beslutat om, inte att kurserna inte får anordnas. Det är, som utbildningsutskottet har påpekat, i huvudsak utbildningar med karaktär av intern personalutbildning. Om huvudmännen — landstingen — anser att kurserna bör anordnas, därför att de innebär en bra personalutbildning, så kan de också anordna kurserna, men utan statsbidrag. Jag vill för min del förutsätta att de kurser vi hittills lämnat statsbidrag till har fyllt ett behov på arbetsmarknaden.

Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret, men jag är naturligtvis inte nöjd med det. Regeringen har sagt att det är viktigt att ha en god framförhållning när det gäller utbildningsplaneringen. Därför arbetar man med treårsramar vid gymnasieplaneringen. Trots att ramen för läsåret 1987/88 fastställdes så sent som för ett år sedan föreslog regeringen i årets budgetproposition, dvs. mitt under pågående planeringsperiod, att 4 000 platser skulle skäras bort från den s.k. lilla ramen utan hänsyn till att eleverna redan hade hunnit söka till vad de trodde var befintliga utbildningar. Visserligen har riksdagen mildrat neddragningen till 1 000 platser, men påfrestningen är ändå stor. Jag tycker att det är ett flagrant exempel på dålig planering, och framför allt är det hänsynslöst mot ungdomarna. När det sedan gäller möjligheterna att få en gymnasieutbildning vet jag att prioriteringen av 16-17-åringarna i huvudsak har gått ut över flickorna. Därför är jag mycket nyfiken på hur förslaget till neddragning av platserna egentligen har förberetts i regeringskansliet. Antingen visste inte regeringen att även en neddragning av lilla ramen skulle drabba främst kvinnorna, och då är det illa, eller också visste regeringen det och lade ändå med berått mod fram förslaget, och då är det om möjligt ännu värre. Därför vill jag fråga utbildningsministern: Visste regeringen eller visste regeringen inte vilka konsekvenser en neddragning skulle få för flickornas möjlighet att skaffa sig en gymnasieutbildning?
Fru talman! Vad regeringen visste var att många elever på de s.k. påbyggnadskurserna i själva verket är personer som har anställning hos en arbetsgivare och genomgår vidareutbildning, t.ex. från vårdbiträde till undersköterska. Regeringen har klargjort att när vi minskar antalet platser på påbyggnadsutbildningar med statsbidrag, kan det vara lämpligt att man minskar just den typen av kurser. Då kan landstingen som andra arbetsgivare genom att köpa en utbildning bekosta sin egen personalutbildning. Regeringen har också rekommenderat utbildningsanordnarna att skära ner sådana kurser där det varit ett lågt platsantal. Om man vidtar dessa två åtgärder borde en måttlig minskning av antalet påbyggnadsutbildningar, något som nu sker, inte behöva leda till någon nackdel för de människor som enskilt söker sig till gymnasieskolans påbyggnadsutbildningar.
Fru talman! Jag kan i och för sig hålla med utbildningsministern om att det kan finnas anledning att anordna vissa utbildningar utanför gymnasieskolans ram och utan statsbidrag, men vad den här diskussionen handlar om är att regeringen ensidigt kommer med ett sådant förslag utan att ha kontaktat huvudmännen för dessa utbildningar. Landstingets budget är redan lagd när man där plötsligt får besked om att man nu skall ta över det ekonomiska ansvaret för ett stort antal utbildningar, eftersom det annars kommer att drabba ett stort antal flickor. Det är den planeringen jag tycker är så egendomlig. Jag hade tyckt, mot bakgrund av regeringens resonemang, att det hade varit skäligt att säga att detta planerar vi för, detta är inriktningen, men vi kommer inte att genomföra det förrän tidigast läsåret 1988/89. Då skulle huvudmännen ha hunnit anpassa sin ekonomi till de förändrade förutsättningarna, och då hade det inte behövt gå ut över flickorna, som ändå har svårt att få en utbildning.

Fru talman! Ingela Gardner har frågat vilka åtgärder jag överväger för att de yngre sökande som nu inte kommit in i gymnasieskolan skall få en chans till gymnasieutbildning. En åtgärd vore att nu ytterligare öka antalet intagningsplatser utöver den ökning som riksdagen nyligen beslutat. Så enkelt är det dock inte, som jag ser det. Enligt skolöverstyrelsen har nu länsskolnämnderna fått så många platser som de anser sig kunna lägga ut i kommunerna. I t.ex. Stockholms län, som fått en tredjedel av de extra platser som riksdagen tillsköt för hela riket, var det bara med stor ansträngning regionen kunde ta emot detta tillskott. Det finns också — i rena tal — platser för alla 16 och 17-åringar som sökt till gymnasieskolan. Enligt en rapport från SÖ om intagningsläget den 15 april har i runda tal 118 000 ungdomar i åldern 16—17 år sökt till 127 000 platser. Drygt 106 500 har tagits in, normalt på sina förstahandsval, och det är därmed knappt 11 500 som ännu inte kommit in. Jag säger ”ännu inte”, därför att detta ännu bara är en preliminär intagning. Den slutliga intagningen är en process som faktiskt inte blir klar förrän några veckor in på höstterminen. Det är först då som eleverna kunnat göra omval, klasserna har justerats och vakanta platser kunnat tas i bruk. Så var det förra året, när 7 000 ungdomar i åldern 16—17 år genom olika åtgärder ute i länen och kommunerna fick en gymnasieplats under tiden från april och till skolstarten. Detta är en process som måste få ta sin tid, och den måste få genomföras ute i kommunerna, där elevvalen sker. Mot elevvalen skall balanseras kommunernas möjligheter att anordna utbildningar och arbetsmarknadens behov. Det är den processen som nu har börjat.

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. I dag räcker inte grundskoleutbildningen till för att ungdomarna skall få in en fot på arbetsmarknaden och få ett fast arbete. Därför har gymnasieutbildningen blivit allt viktigare. Mot den bakgrunden tycker jag — till skillnad från utbildningsministern — att det är oroande att drygt 11 000 ungdomar i 16-årsåldern står utan gymnasieplats efter den preliminära intagningen. Det gör de trots att riksdagen har justerat direktramen — det hade sett ännu värre ut om regeringens förslag hade gått igenom. Trots denna justering är det i år 1 Yo fler som inte kommer in vid den preliminära intagningen än det var förra året. I Stockholm är det över 1 000 elever från årskurs 9 som inte kan komma in, även om vi mellan preliminärintagningen och den slutliga intagningen skulle lyckas fylla alla platser. Till dessa 1 000 elever kommer ytterligare 900 övriga yngre sökande som vi skall prioritera till gymnasieskolan här i Stockholm. Mot den bakgrunden kunde man kanske ha väntat sig att regeringen åtminstone skulle ha tagit initiativ till en eventuell omfördelning. Även om vi har lyckats klämma in ytterligare nästan 1000 elever i systemet här i Stockholm tror jag att vi om vi fick ytterligare platser skulle klara av att ta in ytterligare ett antal elever. Utbildningsministern säger också att man måste se till hur situationen är i höst. Javisst, men då är det för sent; då är det — det visar resultatet av den förra intagningen — ett antal elever som faktiskt inte kommer in. Finns inte platserna kan vi inte ta in dem. Mot den bakgrunden vill jag fråga utbildningsministern: Vad betyder egentligen uttrycket En gymnasieskola för alla — betyder det en gymnasieskola för alla, en gymnasieskola för alla som söker eller en gymnasieskola för alla som kommer in?
Fru talman! De som nu har sökt har i allmänhet kommit in på sitt förstahandsval. Hade de varit beredda att också acceptera ett andraeller tredjehandsval skulle flera ha kommit in. När de nu får betänketid under sommaren och början av hösten kommer fler att acceptera andraoch tredjehandsval. Därför kommer fler att beredas plats. En del elever kommer att säga att de bara kan tänka sig ett slags plats och ingen annan. Det är möjligt att de inte har någon plats när gymnasieskolan börjar till hösten. Då får vi vidta s.k. uppföljningsåtgärder, för att stimulera dem att ta ett arbete eller förbereda sig för andra studier som de kan gå in på. Jag vill också påpeka kommunernas ansvar för att ordna den typ av utbildning som eleverna efterfrågar, t.ex. yrkesutbildningar, vilka ofta är mer krävande i fråga om lokaler och utrustning. Anordnades flera sådana utbildningar skulle fler elever kunna söka till dessa platser. Nu ökar i stället antalet platser på treåriga linjer. Det är enklare för kommunerna, men det är inte alla elever som vill dit eller passar där.
Fru talman! Jag förstår ändå inte att regeringen kan känna sig så lugn som man enligt utbildningsministern gör. Det är klart att jag också inser att vi inte till 100 26 kan anpassa gymnasieskolans organisation till elevernas förstahandsval — det skulle inte gå, bl.a. av arbetsmarknadsskäl. Men det går naturligtvis att se till att fler kommer in i gymnasieskolan. Det är faktiskt en hel del elever som inte kommer in trots att de har både ett, två och tre val. Utbildningsministern säger vidare att man borde lägga de tillkommande platserna på de tvååriga linjerna. Ja, i Stockholms län är det ca 1 000 elever som står i kö till de treoch fyraåriga teoretiska utbildningarna, och jag vet inte om de skulle vara beredda att ta emot en plats inom en yrkesinriktad utbildning i stället. Här har vi behov av fler platser på teoretisk linje. Och det är som utbildningsministern också sade: Det är lättare att anordna sådana platser. Men vi måste få de där platserna, annars kan vi inte ta in eleverna.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen är beredd att ompröva sin hittillsvarande negativa attityd till ett generösare studiestöd och ge studiestödsutredningen tilläggsdirektiv. Som Pär Granstedt känner till beräknas studiemedelskommittén om några månader lägga fram sina utredningsresultat. Jag utgår från att kommittén kommer att redovisa faktaunderlag och alternativa tekniska lösningar, som kan läggas till grund för regeringens ställningstagande till hur ett nytt eller modifierat studiefinansieringssystem bör se ut. Kostnaden för ett förändrat system måste avvägas mot andra angelägna statsutgifter inom och utom undervisningsområdet. Denna avvägning måste göras av regering och riksdag. Jag avser därför inte att genom tilläggsdirektiv ge studiemedelskommittén i uppdrag att lägga fram förslag som går utanför nuvarande kostnadsramar. Frågan om en ramvidgning skall ske kommer att prövas av regeringen i ett senare skede och därefter föreläggas riksdagen för beslut.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

Anledningen till att jag gör det är en undersökning som kom till min kännedom i förra veckan, genomförd av en amerikansk forskare som heter Bruce D. Johnstone och som är rektor vid Buffalo State College i USA. Han har jämfört studiestödet i ett antal länder, närmare bestämt Storbritannien, Frankrike, Västtyskland, USA och Sverige. Undersökningen visar att när det gäller studiestöd för gruppen ungdomar från låginkomsttagarhem ligger Sverige i botten. Sverige har alltså det sämsta studiestödet för den gruppen ungdomar. Däremot ligger vi bättre till när det gäller studiestödet till ungdomar från mera välsituerade hem, vilket naturligtvis beror på att vårt studiestöd inte är behovsprövat på samma sätt som studiestödet i andra länder. Men det konstaterades också att den ekonomiska bördan på de studerande själva var tyngst i Sverige vid en jämförelse med förhållandena i de här länderna. Det var egentligen mot den bakgrunden som jag ville höra om resultatet påverkar regeringens inställning. Efter det svar som jag fått kan man väl hoppas att regeringen kan tänkas vara beredd att öka resurserna för studiestödet, även om regeringen inte vill låta studiestödsutredningen lägga fram förslag i den riktningen. Jag skulle ändå gärna vilja höra utbildningsministerns kommentar till resultatet av den här utredningen, som säkert studerats också inom utbildningsdepartementet. Kan det vara en tillfredsställande ordning att Sverige lägger så stora bördor på de studerande jämfört med vad man gör i andra länder, och i synnerhet på de studerande från låginkomsttagarhem?
Fru talman! Nästan varje annat land än Sverige prövar studenternas behov av studiestöd mot bakgrund av föräldrarnas ekonomi. England, som här nämndes, har t.ex. en regel om 25 års ålder innan den studerande är frikopplad från föräldraekonomin. Hos oss behandlas alla studenter lika, oavsett föräldrarnas ekonomi. Jag vill emellertid påpeka att subventionsmomentet i det svenska studiesociala stödet troligen ligger över 50 Yo i stället för under 50 90. Högst hälften får staten tillbaka av de utbetalade lånen, i verkligt värde. Det finns mycket att omfördela, om det nu är så att kommittén vill lägga mera på bidragssidan och göra lånet mera konventionellt, eftersom studenterna inte tycks uppskatta de stora fördelar som ligger i fördelaktiga lånebestämmelser. Det är som om ett lån inte vore något stöd alls, trots att räntan är så låg. Då är det kanske bättre att de får pengar i handen i form av studiebidrag, och då får lånen mera likna lån i studenternas vanliga föreställning.
Fru talman! Den här undersökningen, om jag har förstått den rätt, skiljer inte så mycket på i vilka former stödet ges, utan den utgår ifrån så att säga den skattefinansierade delen av studenternas försörjning. Däri måste naturligtvis ingå dels direkta bidrag, dels subventionselementet i lånen. Det innebär vad jag förstår att antingen måste man göra en omfördelning mellan olika grupper av studenter, dvs. närma sig det engelska systemet, för att skapa bättre villkor för dem som kommer från miljöer med svag ekonomi, eller också släppa till mera pengar. Jag tycker — och jag antar att även utbildningsministern tycker — att det är otillständigt att studenter från familjer med svag ekonomi har sämre stöd från samhällets sida här i Sverige än motsvarande i Thatchers Storbritannien. Jag skulle vilja höra en definitiv kommentar från utbildningsministern, om han delar uppfattningen att svenska studenter från låginkomsttagarhem borde få minst det stöd som man får i Storbritannien.
Fru talman! Först beslöt riksdagen, på studenternas begäran, att ta bort hänsynstagande till föräldrarnas ekonomi. Därefter har riksdagen beslutat, också på studenternas begäran, att ta bort hänsynstagande till andra makens inkomst under studietiden. I år har riksdagen, också på studenternas begäran, beslutat att ta bort hänsynstagande till andra makens ekonomi under återbetalningstiden. Det föreligger en absolut klar inställning i Sverige, att den enskilde studerande skall betraktas som en individ, utan hänsyn till anhöriga, vare sig under utbildningstiden eller under återbetalningstiden. Låt mig sedan säga att om staten betalar ut ungefär 4 miljarder i studiemedel och får igen ungefär 2 miljarder, då är det bevis nog att detta är ett system som är generöst. Men dess generositet ligger inte i dagen för vare sig studenterna eller Pär Granstedt, och därför är en ordentlig omfördelning befogad.
Fru talman! Jag tror inte heller att lösningen på problemet är något slags behovsprövning av studiestödet. Principen att studiestöd skall gå ut lika till alla, möjligen med hänsyn till barn men i varje fall utan hänsyn till vare sig makars ekonomi eller föräldrars, bör stå fast. Då blir, såvitt jag förstår, den enda slutsatsen, för att inte svenska studenter skall vara sämre ställda än låginkomststudenter i t.ex. Thatchers Storbritannien, att vi måste öka på studiestödet. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det inte går att få ett klart uttalande från utbildningsministern, att en student från ett hem med svag ekonomi i Sverige inte skall behöva vara sämre ställd än en student i motsvarande situation i Storbritannien. Men, som sagt var, lösningen på detta måste vara att öka studiestödet för alla.
Fru talman! Hur väl eller illa ställd en student är, kan vi aldrig veta under studietiden. Det är först efter studietiden, då återbetalning skall ske, som det visar sig vad studenten har fått. Den som inte har någon inkomst alls behöver heller inte betala tillbaka någonting och har fått ett hundraprocentigt stöd. Det är väl då som det verkliga behovet visar sig.

Fru talman! Det som utbildningsministern nu säger är ju ingen nyhet, och det var naturligtvis bekant även för dem som gjorde undersökningen. Subventionselementet i det svenska studiestödssystemet är inte bara de blygsamma procent som betecknas som bidrag, utan även de generösa återbetalningsreglerna. Det medger jag gärna. Men undersökningen har utgått ifrån det totala skattefinansierade stödet till studenterna. Man har efter vad jag kan förstå tagit hänsyn till det totala subventionselementet. Jag konstaterar att en svensk låginkomsttagarstudent får sämre stöd än sin motsvarighet i Storbritannien, USA, Frankrike och Västtyskland. Det är kärvare att vara student från en fattig miljö i Sverige än i dessa länder. Jag tycker utbildningsministern borde konstatera detta och säga att detta måste vi ändra på.

Fru talman! Bo Lundgren har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att förhindra att prisstoppet tillämpas så att en förändrad vårdinriktning med ökade kostnader som följd inte skall få slå igenom i priset för de vårdtjänster som enskilda vårdhem erbjuder. Ett av syftena med det nu gällande prisstoppet är att förhindra att inträffade eller förväntade kostnadsökningar automatiskt förs vidare i form av ökade priser. Detta gäller på såväl vårdområdet som på andra områden som omfattas av prisstoppet. Därför är jag inte beredd att medverka till att de allmänna förutsättningarna för prisstoppets tillämpning ändras i den riktning som Bo Lundgren förordar. Vad gäller behandlingen av enskilda ärenden framgår av förordningen om allmänt prisstopp att statens prisoch kartellnämnd får ge tillstånd till överskridande av stoppriser. Enligt förordningen bör tillstånd ges endast om det finns synnerliga skäl till det. I nämndens tillämpningsföreskrifter till det allmänna prisstoppet finns härutöver bestämmelser bl.a. om hur prisstoppet skall tillämpas i fråga om varor eller tjänster som ändrats i utförande eller till sin sammansättning. Det ankommer på i första hand prisoch kartellnämnden att efter ansökan pröva om en planerad prishöjning i ett enskilt fall står i strid med de gällande prisstoppsbestämmelserna.

Fru talman! Enligt de bestämmelser som gäller är det förhållandet att kostnadsökning inträffat inte motiv nog för att få dispens från prisstoppet. Om det gäller en helt ny vara, eller importerad vara som inte sålts tidigare, då kan man få dispens och då skall inte prisstoppet omfatta denna vara. Då uppkommer frågan i vilken utsträckning som det är en ny vara eller som väsentliga ändringar i övrigt har skett, och det måste bedömas utifrån det enskilda fallets förutsättningar.

Fru talman! Det framgår helt klart av de utfärdade tillämpningsföreskrifterna, att om det rör sig om en ny vara eller tjänst eller om det har skett mycket väsentliga förändringar, kan det också ges dispens från prisstoppet.
Fru talman! Viola Claesson har frågat mig om regeringen avser att ta ytterligare steg på vägen mot allt tyngre lastbilsekipage. Bakgrunden till frågan är en artikel i tidningen Lastbilen. I Sverige tillåter vi 10 tons axeltryck och 16 tons boggitryck, medan EG för den gränsöverskridande trafiken inom EG tillåter 18 tons boggitryck. Vidare har EG beslutat att 11,5 tons drivaxelstryck för fordonskombinationer med fem eller fler axlar skall vara tillåtet fr.o.m. den 1 januari 1992. I Sverige tillåter vi visserligen längre fordon och högre bruttovikt än i EG-länderna i gemen. Problemet är dock inte högsta tillåtna bruttovikt eller längsta tillåtna fordonslängd. Problemet är att den låga bärighetsstandarden begränsar möjliga fordon och fordonskombinationer. Det är främst de många och svaga broarna som är hindret. Regeringen framhåller i årets budgetproposition att det är angeläget att det svenska vägnätet så långt det är möjligt anpassas till den standard som gäller inom EG. Det innebär bl.a. att ett stort antal broar måste byggas om, så att de kan klara de korta och tunga fordonskombinationer som tillåts i den gränsöverskridande trafiken inom EG. Ett tioårigt investeringsprogram på 575 milj.kr. per år i 1988 års pris föreslås för att genomföra erforderliga broförstärkningar. Programmet skall möjliggöra en höjning av boggitrycket till 18 ton, medan högsta tillåtna drivaxelstryck kvarblir vid 10 ton. Åtgärderna möjliggör också en höjning av den maximalt tillåtna bruttovikten. En sådan höjning är av stor betydelse för svenskt näringsliv och regionalpolitiskt viktig, eftersom den stärker inte minst skogsbrukets konkurrenskraft i de utsatta delarna av landet.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det är ju inte första gången som de här frågorna behandlas i kammaren. Jag har tagit upp dem ett par gånger tidigare. Sedan statsrådet och jag senast diskuterade frågan har en utredning sett dagens ljus. Utredningen har gjorts på initiativ av kommunikationsdeparte mentet och handlar om just trafikpolitiken och Sveriges relationer till EG. Det står helt klart för utredningen att man förväntar sig — och man ser tyvärr också positivt på detta från den svenska regeringens sida — att lastbilstrafiken kommer att expandera ytterligare. Den framtidsparoll om landsvägens totala frihet som den europeiska åkarunionen — verkligen en mäktig organisation i Västeuropa — har använt kan också skönjas mellan raderna i utredningsrapporten. Man kan bl.a. läsa följande: ”Lastbilstrafiken utgör redan idag den snabbast växande trafikgrenen inom EG och denna expansion förväntas fortsätta och troligtvis accentueras.” Vidare står det: ”Den ökning av lastbilstrafiken som en gemensam liberaliserad trafikpolitik med all säkerhet leder till påverkar även behovet av nya väginvesteringar.” Här ställer verkligen regeringen upp. Vi har under en rad år krävt väginvesteringar, eftersom de tunga fordonen redan i dag har förorsakat ett enormt slitage, vilket lett till både fler olyckor och sämre miljö över huvud taget. Betyder det som skisseras i den här rapporten om EG-modellen, dvs. att de svenska trafikpolitiska målen måste samordnas med Sveriges relationer till EG:s handelsoch industripolitik, att man ständigt skall tillåta tyngre ekipage i Sverige, bl.a. med hänsyn till att man helt står på skogsindustrins sida? Vad innebär detta när det gäller förbättring och utbyggnad av järnvägstrafiken i landet?
Fru talman! EG-studien har gjorts som ett led i det pågående trafikpolitiska arbetet. För närvarande är rapporten ute på remiss. När remissomgången har avslutats får vi väl se vilka slutsatser vi kan dra av rapporten. Regeringen har alltså ännu inte dragit några slutsatser med anledning av materialet i rapporten. Vi kan i och för sig föra en lång diskussion om tyngre transporter. Som jag sade i svaret tror jag att det här är mycket viktigt, inte minst för skogsindustrin, men även från regionalpolitiska synpunkter. Jag vill minnas att jag i tidigare diskussioner med Viola Claesson har sagt att man, om det tillåts tyngre transporter, inte omedelbart får dra slutsatsen att det också blir fler lastbilstransporter på våra vägar. Den motsatta slutsatsen borde ligga närmare till hands, nämligen den, att om en viss mängd skall transporteras, blir det färre transporter, om det tas större last vid varje transport.
Fru talman! Men, Sven Hulterström, nu är ju inte frågan riktigt så enkel. Det handlar ju om de möjligheter som järnvägen skall ha att även i fortsättningen transportera gods. Här berövar man järnvägen dessa möjligheter i och med att man liberaliserar och harmoniserar i samarbete med EG. Jag är också medveten om att det rör sig om mycket starka inhemska krav. Detta lyser igenom när 60 ton skall bli högsta tillåtna bruttovikt, vilket är ett enormt rekord, om man jämför med förhållandena i de andra europeiska länderna. Vi har redan de längsta fordonen, och nu skall man alltså höja den högsta tillåtna bruttovikten. Ser man på tabellerna i den utredning som jag nämnde, finner man att det framgår lika klart där som i tidningen Lastbilens specialnummer att Sverige redan ligger i topp. Rege ringen måste vara medveten om att detta inte kan kombineras med en politik som gynnar järnvägen. Om jag har tolkat rapporten rätt, gäller det naturligtvis att samordna hela infrastrukturen.

Fru talman! Andre vice talman Karl Erik Eriksson, Göthe Knutson, Margit Gennser och Anders Andersson har mot bakgrund av uppgifter i massmedia ställt vissa frågor till mig om postverkets rutiner för hantering av paket. Enligt uppgifterna skulle postverkets ledning ha utfärdat direktiv att vanliga paketförsändelser skall fördröjas, så att de inte delas ut för snabbt. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Uppgifterna i massmedia är inte korrekta. Enligt postverket har inga sådana direktiv utfärdats.
Fru talman! Det är inte ofta som det ställs fyra alldeles identiska frågor i riksdagen. Dessutom vet vi att många ledamöter har fått samma reaktion från sina hemorter. Vad är det då som har hänt? Jo, det är faktiskt så, att det har utgått direktiv att posten skall tjuvhålla på paket, så att de inte kommer fram förrän på den tredje dagen. Nu säger kommunikationsministern att uppgifterna inte är riktiga. Jag tackar för det svaret och utgår ifrån att kommunikationsministern går i god för att det kommer nya direktiv, så att inte den situation som nu har skapats på postterminalerna fortsätter. Det är faktiskt så, herr kommunikationsminister, att ordföranden i Statsanställdas förbund i Skövde, Harry Svensson, uttalat t.ex. följande: ”Pakethögarna växer nu vid de regionala terminalerna ute i landet. Paketen måste datummärkas för att inte skickas ut för tidigt.” Vidare säger Harry Svensson: ”Det här tar extra tid och därför blir hanteringen dyrare — — —-. Dessutom är det problem med att få plats för alla paket.” I min länsstad säger man bl.a. följande: ”Vi drunknar just nu i paket, som under normala förhållanden skickas vidare och når adressaten nästa dag. Häromkvällen var t.ex. ett 60-tal containers fyllda med sådana försändelser En sådan situation skapas inte, herr kommunikationsminister, av att man läser felaktiga uppgifter i tidningarna. Det har kommit direktiv, den saken är klar. Annars skulle inte paketen hanteras på detta sätt. Jag är nu, som sagt, mycket tacksam för svaret, och jag tror också att många ute i bygderna är det. Jag hoppas att kommunikationsministern i ett ytterligare inlägg bekräftar att det inte blir någon försämring och fördyring när det gäller postens paketbefordran.

7 maj 1987 Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för ett mycket märkligt Om postverkets paket ES Här påstås att uppgifterna i massmedia inte är korrekta. Då vill jag fråga: Vad är korrekt? Eftersom det inte står någonting om detta i statsrådets svar, måste jag säga att svaret är torftigt. Statsrådet är skyldig svenska folket ett besked, framför allt de personer som har uttalat sig i massmedia, i TV och i den tidning som jag refererar till i min fråga. Har statsrådet läst min fråga? Jag återger vad postchefen i Karlstad, som såvitt jag förstår är regionalchef, har sagt. Han förklarar att det förhåller sig som vi, bl.a. Karl Erik Eriksson och jag, har sagt. Jag återger vad den fackliga ordföranden i Karlstad har uttalat. Ljuger han också? Vad är det som föranlett postverkets företrädare att svara som de har gjort? De har ju sagt att posthögarna skall växa. Det blir en medveten försening. De fackliga företrädarna var ju bokstavligt i uppror. Jag konstaterar, fru talman, att det här föreligger beskyllningar mot företrädare för inte bara massmedia utan också för postverket. Man frågar sig: Hur är det ställt inom detta statliga verk, då det kan bli så snett? Jag hoppas att statsrådet verkligen vill ge svenska folket, allmänheten, postens kunder svar på denna mycket väsentliga fråga.

Fru talman! Jag tackar för svaret, men jag är verkligen fortfarande konfunderad. I Dagens Eko hörde jag hur den tillförordnade generaldirektören förklarade varför man gjorde så här — försenade vanliga paket för att ilpaketen skulle komma fram fortare än de vanliga. Man såg till att de vanliga postpaketen blev försenade. Han sade att det var fråga om rättvisa. Detta var också anledningen till att jag använde ordet rättvisa i min fråga. Vi måste verkligen få en förklaring. Kommunikationsministern sade att uppgifterna i massmedia inte är korrekta och att postverket inte har några direktiv att försena vanliga postpaket. Svaret har kanske hängts upp på ordet direktiv. Posten har kanske utfärdat något annat. Vi har ju i dagarna i TV hört hur man vill komma undan något besvärligt genom att använda ett annat ord. Är det en ”arbetsorder” i stället för ”direktiv” som man har använt sig av? Här har det redan sagts att de fackliga företrädarna var förtvivlade. Jag tycker att det behövs ett klarläggande, inte minst med tanke på de anställda i postverket. Svenska folket har faktiskt också rätt att få veta hur posten har fungerat och hur den skall fungera.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det var, som tidigare talare har sagt, mycket enkelt. Men jag skulle också vilja rikta ett betydligt större tack till pressen för att verkligen i hög grad ha uppmärksammat den här frågan. Det torde vara utom allt tvivel att grund också har förelegat för misstanken att det system som nu har uppbragt så många var tänkt att genomföras. Jag skulle bara helt kort vilja sluta mitt lilla anförande med att säga att det tydligen fortfarande är möjligt i detta land att förhindra alltför tokiga och 102 galna innovationer, tack vare snabba reaktioner både från pressen och från — Prot. 1986/87:118 ledamöter i denna kammare. 7 maj 1987
Om postverkets paket Fru talman! Ingen rök utan eld, brukar man säga. Det är möjligt att de befordran föreskrifter som postverket har utfärdat för hur paketen skall hanteras har blivit föremål för en del missförstånd. Men när Karl Erik Eriksson frågar om det inte är dags att utfärda nya direktiv kan jag säga att posten, enligt de uppgifter vi har fått, redan har utfärdat sådana föreskrifter att de missförstånd som kan ha uppstått skall vara undanröjda. Då borde väl ordningen vara återställd på det här området. Göthe Knutson är tydligen litet upprörd över att jag säger att massmedias uppgifter i det här avseendet inte är korrekta. Jag kan gå Göthe Knutson till mötes och säga att uppenbarligen är uppgifterna i massmedia i varje fall inte till alla delar korrekta. Jag har dess värre inte sett vad postchefen i Karlstad har uttalat. Men jag kan säga så här, att om postverket i Karlstad hade tänkt hantera dessa föreskrifter på ett mycket oförnuftigt sätt, hoppas jag att postchefen inte är sämre karl än att han ändrar sig och i fortsättningen tillämpar dem på ett förnuftigt sätt.

Fru talman! Kommunikationsministern retirerade faktiskt betydligt i sitt andra anförande och sade att det tydligen har kommit direktiv men att de har korrigerats med nya bra direktiv. Då vill jag fråga: Vad innehåller de nya direktiven? Vilka garantier ger de för att det inte blir försämringar och fördyringar? Det är faktiskt inte bara en massa okloka riksdagsledamöter som har reagerat för detta, utan det är också postmästare på olika ställen. Jag kan ta som exempel ett uttalande av postmästaren i min hemkommun. Det står så här i tidningen: Så skall posten avsiktligt försena sin paketbefordran. Men postmästaren i Arvika försvarar den nya reformen. Läser man sedan artikeln ser man att han försvarar den av kostnadsskäl. Det skall bli intressant att höra kommunikationsministern redovisa de nya direktiv som verkligen garanterar oförändrad och bra service.
Fru talman! Jag instämmer i Karl Erik Erikssons yttrande, att det skall bli intressant att höra kommunikationsministern berätta om de nya direktiven. Nu talade ju kommunikationsministern om direktiv. Om det står fel i en tidning eller sägs fel i TV brukar den som anser sig felciterad höra av sig och komma med dementier. Det finns etiska regler för detta, och det brukar komma fram. Inga av dem som har intervjuats i den tidning jag har refererat, Nya Wermlands-Tidningen, har sagt att de är felciterade. Nu frågar man sig: Är det några egna påhitt av de regionala cheferna eller av chefen i Arvika, som Karl Erik Eriksson åberopade? Eller är det som statsrådet säger, att man har tolkat direktiven väldigt oförnuftigt? Jag uppfattade statsrådet så. Detta är ganska märkligt. Här haglar beskyll 103 ningarna. Jag måste säga att detta börjar likna en liten Boforsaffär.
Fru talman! Man skall tydligen uppfatta ord väldigt noggrant. Vi talar inte om direktiv, har jag förstått, vi talar om föreskrifter. Det var därför svaret från kommunikationsministern kunde formuleras på det här sättet. Det var alltså inte fråga om direktiv, utan det var föreskrifter som dessutom tydligen hade missuppfattats. Efter vad jag förstår hade de missuppfattats mycket högt upp inom postverket, för det var den tillförordnade generaldirektören som hade yttrat sig i frågan och menat att det var fråga om rättvisa. Jag tycker att kommunikationsministern bör klarlägga den här frågan ytterligare. Det är inte bra att man försöker skylla på de anställda. De har nog inte missuppfattat föreskrifterna. Posten har väl gjort ett misstag. Rätta till det! Man behöver ju inte tillämpa ilbefordran inom det egna postdistriktet eftersom posten kommer fram lika snabbt ändå. Så enkelt går frågan att lösa.
Fru talman! Bara ett litet påpekande rörande kommunikationsministerns svar. Det står klart och tydligt, för alla oss som har sett det skrivna svaret, att det aldrig har utfärdats några sådana direktiv. Då är det något märkligt att säga att det har utgått andra direktiv.
Fru talman! Några sådana direktiv som har refererats i massmedia och som skulle gå ut på att paketen skulle fördröjas, så att de inte delades ut för snabbt, har inte utfärdats. Det är det jag säger i svaret. Däremot finns det föreskrifter om hur pakethanteringen skall gå till och hur den servicen skall ordnas.

Fru talman! I likhet med hela svenska folket kunde jag lyssna till en centralt högt uppsatt chef inom postverket — jag föreställer mig att det är i Stockholm vederbörande sitter — som tog på sig ansvaret för detta och försvarade det. Det är ytterligt märkligt, herr statsråd, att man kan försvara någonting som uppenbarligen har utgått från vederbörande själv men som sedan förnekas av någon instans, vilken vidarebefordrar sina synpunkter till statsrådet, som uttalar sig i Sveriges riksdag. Här behövs klarlägganden. Just nu börjar klockan glida mot 18-slaget, och av hänsyn till det skall jag inte förlänga denna debatt. Men statsrådet och postverkets generaldirektör är skyldiga svenska folket — allmänheten, postens kunder — ett uttömmande svar. Det vi har fått höra i dag är motsägelser som verkligen skapar förvirring.
Fru talman! Jag vill också be kommunikationsministern att tala om för postverket vad som gäller, så att den informationen kan spridas till deras terminaler och kontor. Jag har i dag, i eftermiddag för säkerhets skull, talat med postkontor som inte har en aning om att det är de gamla bestämmelserna som skall gälla. De har givit konkreta exempel på hur krångligt det är för dem, och de har berättat att de tjuvhåller på paketen. Ge dem ett besked! Då = Prot. 1986/87:118 blir vi nöjda, och då har den här frågedebatten verkligen haft effekt. 7 maj 1987
Fru talman! Jag kan inte, Karl Erik Eriksson, ge något klarare besked än att de inte skall tjuvhålla på paketen. Till Göthe Knutson vet jag inte vad jag skall säga för att vi skall tala samma språk. Anledningen till att vi inte talar samma språk, utan tydligen talar förbi varandra, kan kanske vara att jag inte är lika imponerad ens av högt uppsatta chefer som tydligen Göthe Knutson är.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att öka resandet på SJ och om en snabbtågsförbindelse Luleå-Kiruna är tänkbar i en aktionsplan för ökat tågresande. Det är riktigt att SJ:s persontrafik minskat i omfattning under de senaste åren. Detta är naturligtvis inte bra. Det vore tvärtom av flera skäl önskvärt med en ökad marknadsandel för kollektivtrafik, såväl tåg som buss och flyg. Jag är av den åsikten att ett större samarbete mellan de olika trafikslagen behövs. Paul Lestander nämner i sin fråga några förslag till marknadsföringsåtgärder. Sådana konkreta åtgärder ligger enligt gällande ordning inom SJ:s eget beslutsområde. Det kan inte vara rimligt att regeringen eller riksdagen ger anvisning om detaljer i marknadsföringen. Däremot kan regering och riksdag medverka till att organisatoriska och ekonomiska förhållanden skapas, så att järnvägen ges möjlighet att öka sin effektivitet och attraktivitet. För SJ:s del har redan ett omfattande arbete med omstrukturering av verksamheten påbörjats. Som jag tidigare nämnt för kammaren pågår också ett utvecklingsarbete inom kommunikationsdepartementet med sikte på en trafikpolitisk proposition nästa år. På frågan om en snabbtågsförbindelse mellan Luleå och Kiruna är tänkbar vill jag klargöra följande. Enligt de riktlinjer som för närvarande gäller för järnvägspolitiken ansvarar länshuvudmannen för järnvägstrafiken av regional karaktär och SJ för den interregionala trafiken. Detta ansvarsförhållande bör inte förändras.

Herr talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för svaret. Den beskrivning som kommunikationsministern ger beträffande hur fördelningen av ansvaret mellan de regionala huvudmännen och staten är stämmer förmodligen. Men det hindrar naturligtvis inte kommunikationsministern, som den främste företrädaren för ägaren, att intressera sig för både strukturinsatser inom SJ och marknadsföringsinsatser inför en eventuell trafikpolitisk proposition. Vad jag framför allt tog upp i min fråga var en del olika åtgärder som SJ skulle kunna vidta för att om möjligt ta tillbaka en del marknadsandelar. Jag menar att det måste vara möjligt för kommunikationsministern att ta initiativ i den riktning som jag har föreslagit, nämligen en snabbtågsförbindelse. Jag undrar om kommunikationsministern anser att ett sådant initiativ vore bra för SJ i vid mening. Jag vill precisera min frågeställning. Avser kommunikationsministern att ta något sådant initiativ, med hänsyn till den kris som faktiskt hotar SJ och med hänsyn till de omfattande förändringar som måste ske inom SJ om SJ skall kunna återerövra sin ställning? Detta är ju något som vi båda vill ur trafikpolitisk och miljöpolitisk synpunkt och med tanke på att man inte skall förstöra det infrastrukturkapital som järnvägarna representerar. Bör man inte ta varje chans att förbättra SJ:s läge?

Herr talman! De allmänna synpunkter som Paul Lestander anger ligger väl i linje med diskussionerna om det trafikpolitiska arbetet just nu. SJ har alldeles nyligen begärt att regeringen och riksdagen gör en klarare uppdelning mellan SJ som affärsverk och det ansvar för infrastruktur i järnvägen som SJ för närvarande har men som SJ anser att staten i allt väsentligt bör ha. Vi skall nu föra diskussionerna om hur denna uppdelning skall genomföras så att vi förhoppningsvis får ett SJ som är mera offensivt än vad det är i dag. Naturligtvis kan den här typen av uppslag ingå i den framtida trafikuppläggningen för SJ. Som jag uppfattar det vill inte SJ att man från politiskt håll skall gå in i enskilda projekt, utan dem bör i första hand SJ ta ställning till. Vad ägaren skall göra är att ange de allmänna ramarna för verksamheten.
Herr talman! Självfallet kommer varje SJ-generaldirektör att tycka att huvudansvaret åvilar oss. Men varje riksdagspolitiker med självaktning kommer också att tycka att trafikpolitiken är en så viktig samhällelig fråga att alla bör vara delaktiga i hur den löses. Jag noterar det positiva medgivandet från Sven Hulterström, att han tycker att man kan ta detta som ett uppslag för framtiden. Jag hoppas att vi också får se konkreta resultat. Däremot tycker jag inte att man när det gäller statliga verk och viktiga trafikpolitiska insatser skall överlämna alltför mycket åt generaldirektörerna. Även folket måste ha något att säga till om.

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig om jag är beredd att ta sådana initiativ att sovvagnsförbindelsen mellan Östersund och Umeå kan återupprättas. Jag vill här först understryka att regeringen betraktar goda kommunikationer som en viktig förutsättning för den regionala balansen. Vad gäller förbindelserna mellan Östersund och Umeå har också staten aktivt bidragit till en förbättring bl.a. genom Linjeflygs s.k. inre Norrlandstrafik. Vidare finns en direktbusslinje. Som jag också tidigare informerat kammaren om pågår för närvarande ett trafikpolitiskt utvecklingsarbete inom kommunikationsdepartementet. Inom ramen för detta utvecklingsarbete behandlas särskilt frågan hur norra Sveriges transportförsörjning kan förbättras. Vad gäller frågan om sovvagnsförbindelsen mellan Östersund och Umeå bör varken regering eller riksdag, med den rollfördelning som gäller, bestämma järnvägens tidtabeller eller vagnstyper. Detta bör i stället rimligen SJ självt bäst kunna bestämma med hänsyn till bl.a. resandeunderlaget.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jämtlands läns landsting har som sitt regionsjukhus Umeå sjukhus. Många patienter har därför anledning att besöka regionsjukhuset när de har fått en svårare sjukdom. Självfallet finns det stort behov av så förnämliga transporter som möjligt. Då är tåg med sovvagn ett utmärkt transportmedel. Man får en vilsam resa över natten och kommer fram i god tid på dagen. Efter behandlingen kan man åka tillbaka. Det blir inga dyra övernattningar, och samtidigt blir inte resan lika arbetsam som då man måste åka bil eller buss. När tågplanen kom 1985 reagerade såväl Jämtlands läns landsting som Östersunds kommun. Tyvärr har det inte gett något resultat. Jag kan bara konstatera att den här frågan inte heller ger något resultat, för statsrådet bara hänvisar till att man ser över frågan och till flyget, som ju tyvärr inte är något alternativ i Norrland när man skall ta sig tvärs över landet. Flyget fungerar faktiskt inte, så flyget är ingenting att hoppas på. Att koppla en sovvagn till befintliga tåg borde vara en självklar service, framför allt för de människor som är sjuka. Jag beklagar att statsrådet inte på något sätt vill uttrycka några positiva synpunkter på den här frågan. Tydligen är det så att persontrafiken i Norrland skall självdö genom att servicen successivt avvecklas.
Herr talman! Jag har flera gånger sagt att det inte alls är så att järnvägstrafiken i Norrland skall självdö. SJ har ju inte dragit in en sovvagn för att försämra servicen för resenärerna, utan anledningen till indragningen är helt enkelt att det inte fanns någon nämnvärd beläggning. Det är oftast där som det börjar när det gäller den här 107 typen av försämringar. Det har alltså inte funnits tillräcklig efterfrågan för att man skall anse det motiverat att ha en sovvagnsförbindelse. Det är klart att om inte resenärerna efterfrågar en tjänst, då skall inte SJ hålla på hur länge som helst och bjuda ut den tjänsten.
Herr talman! Jag skulle vilja återkomma till det svar som jag fick av statsrådet tidigare. Han säger att det redan finns en busslinje, men det är inte sant, för det finns ingen sådan. Man diskuterar möjligheten att ordna en busslinje. Men som jag sade är det inte lika rationellt och innebär inte lika god service för sjuka människor att behöva åka buss så många mil för att ta sig till sjukhuset i Umeå. Jag tycker att man borde haft ett positivt samarbete mellan landstinget, SJ och Östersunds kommun eller samtliga kommuner i Jämtlands län. När man nu, som jämtarna har gjort, har accepterat att regionsjukhuset skall vara uppe i Umeå är detta nästan en förutsättning. Det är nämligen inte naturligt att åka från Östersund till Umeå, eftersom kommunikationerna egentligen är obefintliga. Därför borde man ha klarat ut den här frågan och åtminstone kunnat ha denna sovvagn.

Herr talman! Bruno Poromaa har, med hänvisning till LKAB:s höga fraktkostnader, frågat mig om jag är beredd att uppta överläggningar med min norske kollega i syfte att få till stånd en reducering av de fraktkostnader som LKAB i dag erlägger till den norska järnvägen. Det är riktigt att LKAB har högre kostnader för sina transporter än konkurrenterna. Jag anser det därför angeläget att alla tänkbara åtgärder vidtas för att effektivisera och förbilliga malmtransporterna. När det gäller direkta åtgärder från min sida vill jag dock erinra om att riksdagen med anledning av den debatt som tidigare förts om enskilda avtal slagit fast att varken regering eller riksdag bör ingripa i enskilda prisöverenskommelser. Jag tycker att denna princip är riktig. Jag förutsätter att parterna med sitt gemensamma intresse tillsammans kan komma fram till rimliga överenskommelser som möjliggör en fortsatt utveckling av LKAB:s viktiga gruvverksamhet i Norrbotten.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret. Jag är väl medveten om vad riksdagen har fastslagit, men den här frågan går utanför vad den svenska lagstiftande församlingen har sagt. Det gäller förhandlingar mellan LKAB och den norska järnvägen. Vad jag vill är att kommunikationsministern skulle försöka övertyga sin norske kollega och den norska regeringen om behovet av att få till stånd rimliga fraktkostnader även på den norska sidan av malmbanan. Läget för LKAB är på sikt ytterst bekymmersamt. Nu säger man att man måste rationalisera bort ca 30 96 av sina kostnader. De rationaliseringarna skall väl inte hela tiden gå ut över de anställda i Sverige och i malmfältskommunerna, utan alla måste ställa upp. Enligt de uppgifter som framkommit arbetar företagsledningen i dag med två alternativa strukturplaner, en optimistisk och en pessimistisk. För mig förefaller båda alternativen mycket pessimistiska. LKAB har i dag gott om pengar, men de pengarna måste användas till investeringar för framtiden och inte för att täcka omotiverat höga fraktkostnader. En sådan kostnad är för transporterna på den norska sidan, där man i dag betalar mer än dubbelt jämfört med vad man betalar på den svenska sidan, räknat per tonkilometer.

Herr talman! Hans Lindblad har frågat miljöoch energiministern om de stora oljeskadorna i Gävleområdet föranleder någon åtgärd från regeringen i syfte att skärpa kraven på säkerhet vid oljetransporter till sjöss. Frågan har överlämnats till mig. Hans Lindblad refererar i sin fråga till haveriet med Thuntank 5. Vid olyckan läckte 150 å 200 ton olja ut. En del kunde tas upp i samband med olyckan. Sjöfarten är en internationell näring. I den mån sjöfarten medför miljörisker av fartygstekniska skäl måste dessa risker i första hand bearbetas i internationella sammanhang. Så sker också fortlöpande inom bl.a. den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Ett betydelsefullt arbete bedrivs också inom den s.k. Helsingforskommissionen. Där tar arbetet särskilt sikte på de specifika förhållanden som råder inom Östersjöområdet. Under det här året har det väckts förslag om att åtgärder skall vidtas för att höja säkerheten vid oljetransporter vintertid. En åtgärd som diskuteras är hur man kan förhindra att olja läcker ut från ett grundstött fartyg. Arbetet har påbörjats, och det pågår för övrigt ett möte i denna vecka i Hamburg där frågan diskuteras. I viss mån påverkas miljöriskerna av farledsåtgärder, krav på lotsning m.m. Sjöfartsverket, som är den ansvariga myndigheten, ser fortlöpande över detta. Beträffande olyckan med Thuntank 5 vill jag nämna att sjöfartsverket sammanställt en haverirapport. Den utvärderas för närvarande inom verket. Om verket finner att ytterligare åtgärder bör vidtas för att förhindra att olyckan upprepas utgår jag ifrån att verket kommer att vidta sådana. Från regeringens sida följer vi naturligtvis utvecklingen, och tjänstemän från berörda departement deltar i det pågående arbetet inom Helsingforskommissionen. Jag vill också nämna att jag redan i mitt svar den 22 januari i år på Viola Claessons fråga om myndighetsansvaret vid oljeskador underströk att jag tillsammans med försvarsministern och miljöoch energiministern kommer att gå igenom erfarenheterna av Thuntank 5:s haveri vad gäller bl.a. samordningen mellan myndigheterna och informationsflödet. Inom departementet förbereder vi också en allmän undersökning av transporter av farligt gods.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Vi har i kammaren alla de tre statsråd som kan vara berörda av min fråga. Jag inser att kommunikationsministern är ansvarig så länge oljan är i båten. När den har runnit ut är det miljöministern som har ansvaret. Vi är nog litet chockade inom Gävleområdet. Man sade att 200 ton olja inte skulle kunna leda till så mycket, men det är alltså norra Uppland, hela Gästrikekusten och en bit av södra Hälsingland som drabbats hårt. Jag har ingen invändning emot något av det som statsrådet sade, men jag vill gå in på en fråga — navigationen. På den här båten påstår man att man har förväxlat en lotsbåt med ett grund. Sedan körde man på grundet. Man hade dåligt med bestick. Enligt en uppgift hade man tänkt navigera utifrån positionen för en annan båt — och så flyttade den sig. Radarn fungerade inte i det mycket dåliga vädret. I Göteborgs hamn vet man precis var båtarna är, och man har en väldigt fin kontroll på dem. Man kan till båten säga: Du är på fel väg. Det är klart att detta är svårare att göra utefter hela kusten, men vad vi önskar är naturligtvis att få hjälp av teknisk utveckling, kunna hitta navigationssystem som ger en större exakthet. Det finns naturligtvis nu nya saker som tröghetsnavigering, satellitnavigering och annat. Det är klart att dessa system är svårare att ordna utefter hela kusten än i närheten av hamnar. Min extra fråga till kommunikationsministern är: Finns det tankar om när nya system kan komma, och är det i så fall rimligt att säga att de skall först in på tankfartyg? Det går i framtiden med ny teknik att komma väldigt långt i fråga om att veta precis var man är. Är det någonting på gång här för att man relativt snart skall kunna ställa krav på att just de fartyg som har svåra miljörisker ombord verkligen har goda navigationssystem?
Herr talman! Jag kanske inte kan ge något exakt svar på Hans Lindblads frågor, men vad jag vet — bl.a. efter ett besök på navigationsskolan i Göteborg rätt nyligen — är att den tekniska utvecklingen på detta som på så många andra områden går ganska snabbt. Min förhoppning är att den skall bidra till att risken elimineras för den typ av förskräckliga olyckor som har drabbat Gävlekusten i det här fallet. Det är en väg att gå. En annan väg att gå är att vidta åtgärder på fartygen, exempelvis genom dubbla bottnar, men det blir svårare att styra internationellt. På svenska fartyg har dubbla bottnar blivit vanligare och vanligare. Där hänvisar jag återigen till att det behövs internationella överenskommelser för att komma till rätta med problemen den vägen. Jag kan också tillägga utöver det som jag nämnde i svaret att den här frågan varit uppe till diskussion mellan miljöministrarna på nordisk nivå och att man där mycket engagerat följer dessa frågor och försöker påverka utvecklingen, så att sådana här olyckor inte skall behöva hända.
Herr talman! På den här båten fungerade inte radarn i det mycket dåliga väder som rådde. Då försökte man att titta, vilket naturligtvis är väldigt svårt i storm. Man försökte titta efter den båt som visade sig vara ett skär eller tvärtom. Vad man behöver är minst två navigationssystem. När de inte stämmer överens är det farligt, och då måste man vara mycket försiktig. Man har inte den tekniska utrustningen i dag, men jag är övertygad om att den kommer. Det är naturligtvis dyra system i början, men det är mycket viktigt att man gör saker och ting på det här området. Låt mig göra en kommentar till detta med dubbla bottnar. Vi talar ofta om tankfartyg, och man tänker sig då tusentals ton olja. Här var det 100 ton olja som läckte ut och ledde till stora problem. Nästan vartenda fartyg har sin egen bunkerolja på ibland bortåt 1 000 ton. Där har man inte dubbla bottnar. Miljöriskerna finns alltså inte bara med tankbåtar. Det som hände vid Gävle kunde ha hänt med vilket fartyg som helst som tappat sin bunkerolja. Ändå är det naturligtvis särskilt viktigt att fartyg som har mycket olja ombord tidigt får förbättrade navigationssystem.

Herr talman! Siw Persson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att statliga bidrag skall kunna utgå till kalkning och gödsling av Allerumsskogen i Skåne. Enligt gällande bestämmelser om kalkningsbidrag kan sådana bidrag endast utgå till kalkning av sjöar och vattendrag. Bidrag till kalkning eller gödsling av skogsmark lämnas inte. Anslagets utnyttjande har fastställts av riksdagen. Inom ramen för försurningsprogrammet bedriver statens naturvårdsverk bl.a. forskning och försöksverksamhet med kalkning av skogsmark i Skåne för att pröva möjligheterna att på detta sätt öka skogens motståndskraft mot luftföroreningarna. Preliminära undersökningsresultat tyder på att detta kan ge vissa positiva effekter, men dessa försök är ännu inte utvärderade. Försöksverksamheten beräknas pågå ytterligare en tid. Naturvårdsverket kommer att i sin anslagsframställning lägga fram förslag till nästa treåriga aktionsplan mot luftföroreningar och försurning från budgetåret 1988/89. Jag har erfarit att naturvårdsverket överväger att i förslaget även redovisa verkets syn på kalkning av skogsmark.

Herr talman! Det pågår faktiskt handling. I det första försurningsprogrammet ingår kalkning — dock inte, enligt det av riksdagen fastställda programmet, av skogsmark. Detta ingår emellertid som ett led i den pågående forskningsverksamheten, och där finns även en del av Allerumsskogen. Det konkreta ärendet gäller om det skall vara en större yta eller inte av Allerumsskogen. Jag är i och för sig — och det vet Siw Persson — förhindrad att lägga mig i enskilda ärenden men Allerumsskogen är med, och inför det andra försurningsprogrammet kommer vi att pröva om kalkning av skogsmark skall finnas med på samma sätt som vi i dag kalkar sjöar och vattendrag. Regeringen planerar att till nästa års riksmöte framlägga förslag om det andra treåriga försurningsprogrammet, med ställningstagande också i den här frågan.